Fru talman! Erling Wälivaara har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra situationen för personalen i utlandsstyrkan. Erling Wälivaara har som bakgrund till frågan åberopat en TEMO-undersökning som visat att officerare som tjänstgjort utomlands bland annat visat stort missnöje med villkoren under tjänstgöringen. Erling Wälivaara har också anfört att riksdagen beslutat att tjänstgöringen i utlandsstyrkan ska vara obligatorisk för yrkesofficerare och att riksdagen därigenom indirekt tagit på sig ett arbetsgivaransvar för dem som ställer upp och verkställer Sveriges utrikes och säkerhetspolitiska åtaganden utomlands. Med anledning av detta vill jag anföra följande. I regeringens proposition - som godtagits av riksdagen - anfördes i denna del att Försvarsmakten genom de föreslagna lagändringarna skulle ges möjlighet att utvidga arbetsskyldigheten för anställda i Försvarsmakten till att omfatta internationell verksamhet. Detta skulle ske genom att kravet på särskild anställning för tjänstgöring i utlandsstyrkan togs bort. Regeringen anförde vidare i propositionen att vad som ska ingå i en anställning i Försvarsmakten även i fortsättningen borde hanteras i ett förhållande av civilrättslig karaktär. En arbetsskyldighet vad gäller tjänstgöring i internationell verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten borde därför inte regleras i lag. Utformningen av arbetsskyldigheten borde enligt propositionen i stället grundas på anställningsavtalen. Enligt propositionen skulle Försvarsmakten efter de föreslagna ändringarna i lagen om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten få en grund för att som arbetsgivare kunna införa ett system där yrkesofficerare ges en skyldighet att tjänstgöra i internationell verksamhet. Enligt min mening har således varken riksdagen eller regeringen infört en skyldighet för officerare att tjänstgöra utomlands. Genom författningsändringarna har Försvarsmakten däremot fått ett tydligare redskap för att kunna utöva sitt arbetsgivaransvar i alla frågor som rör anställningen. I fråga om statens arbetsgivarpolitik har det sedan 1985 skett en omfattande delegering från regeringen till myndigheterna av befogenheterna på detta område. Effekterna av denna delegering har varit föremål för en översyn av Arbetsgivarpolitikutredningen som lämnade ett betänkande i mars 2002 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten - en samlad utvärdering . Regeringen har i budgetpropositionen - som godtagits av riksdagen - redovisat sin bedömning med anledning av utredningens slutsatser och förslag. Regeringen anförde i nämnda proposition att den delade utredningens uppfattning att den arbetsgivarpolitiska delegeringen i grunden var riktig och borde ligga fast. Löner och andra förmåner för statens personal är liksom hittills en fråga för arbetsmarknadens parter. På initiativ från Officersförbundet inleddes för några år sedan överläggningar mellan Försvarsmakten och arbetstagarorganisationerna om ett kollektivavtal om förmånerna till personalen i utlandsstyrkan. Under hösten 2003 avbröts förhandlingarna då parterna inte kunde komma överens. Försvarsmakten avser dock att ensidigt göra en del förbättringar i villkoren för de anställda i utlandsstyrkan. Jag kommer genom mina löpande dialoger med Försvarsmakten att hålla mig informerad om läget i stort vad gäller utlandstjänstgöringar och hur eventuella fortsatta överläggningar mellan parterna fortskrider.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Men jag kan inte påstå att jag är helt nöjd med det. Varje år inställer sig 300 officerare för utlandstjänstgöring. Att tjänstgöra utomlands har för många officerare varit en självklarhet och ett utmärkt sätt att vidareutvecklas i yrket. "Officeren får genom den internationella tjänstgöringen en bra möjlighet att utveckla sitt ledarskap och ovärderliga erfarenheter som yrkesperson och människa." Så skriver Officersförbundets ordförande Lars Fresker i en debattartikel i DN den 25 december 2003. Enligt min mening är det allvarligt när vi får signaler om att kvinnor och män som vi skickar ut i fredsbevarande och fredsframtvingande missioner inte mår bra när de återvänder från sin utlandstjänst. Det är allvarligt när drygt en fjärdedel - 28 % - av officerarna efter tiden i utlandsstyrkan har fått reaktioner som mardrömmar, huvudvärk och koncentrationssvårigheter som inte går över så fort, utan de bär med sig dessa besvär under en längre tid. Vi kan inte bara vifta bort dessa signaler och förbli passiva. Varje utlandsmission är ändå ytterst beslutad av oss politiker i regering och riksdag. Och självklart har vi om inte annat så ett moraliskt ansvar för hur dessa människor mår efter utfört uppdrag. Den svenska officerskåren är känd för sin lojalitet. Den ställer villigt upp när så behövs. Det är också väl känt att våra insatsstyrkor är väl ansedda ute på fältet. De gör ett utomordentligt bra jobb. En TEMO-undersökning som gjordes i december 2003 visar att 64 % av officerarna som ingick i undersökningen under sin utlandstjänst har upplevt så svåra situationer att de har fruktat för sin egen eller för sina kollegers säkerhet och för sitt eget liv. Samma undersökning visar dessutom, vilket försvarsministern också nämnde, att officerarna är missnöjda med arbetsvillkoren, de ekonomiska villkoren, stödet till hemmavarande familj, försäkringsskyddet och så vidare. Jag frågar varför våra officerare i utlandsstyrkan ska ha sämre betalt än deras nordiska kamrater ute på fältet. Självklart vilar huvudansvaret för att dessa frågor får en positiv behandling och lösning på Försvarsmakten. Men jag vill nog påstå att även regering och riksdag måste ta sitt ansvar. Vi kanske inte är direkt skyldiga, men vi är i alla fall lite medskyldiga. Jag blir lite förvånad när jag hör försvarsministern gång på gång upprepa ordet "borde" i svaret. Hon säger att "Försvarsmakten även i fortsättningen borde hanteras i ett förhållande av civilrättslig karaktär." Hon säger vidare att "internationell verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten borde därför inte regleras i lag." Hon säger också: "Utformningen av arbetsskyldigheten borde enligt propositionen i stället grundas på anställningsavtalen." Borde inte vi som beslutar om att skicka ut våra medborgare, officerare och övrig personal, ta vårt ansvar och med kraft se till att situationen förbättras för dem?
Fru talman! Erling Wälivaara, vi är överens om att det är betydelsefullt att vi kan ha internationell tjänstgöring och att vi kan fullfölja våra internationella missioner. Det är en vital del av det svenska försvaret. Då är det naturligtvis viktigt att Försvarsmakten, som är arbetsgivare och ansvarig för all personal vare sig den är hemma eller utomlands, ser till att tjänstgöringen kan genomföras på ett sätt som står i överensstämmelse med de krav som vi som svenskar ställer på arbetsmarknaden. Men det är också en betydelsefull princip att när man har parter på arbetsmarknaden är det oftast de som tillsammans bäst kan finna en lösning. De kan identifiera problemen bäst, och de kan också gemensamt finna lösningar på dem. Det är helt enkelt det som riksdagen har beslutat ska gälla även för Försvarsmakten. När riksdagen och regeringen uttalar sig i samband med propositionstexter blir det naturligtvis i form av att det även borde regleras i offentligrättsliga avtal. Det är inte bara vad regeringen anser, utan i det här fallet är det faktiskt också vad riksdagen har uttalat. Skälet är att man uttrycker en intention men överlämnar till parterna att finna den konkreta lösningen. Det är väldigt noga uttalat att vi ska ha ett deltagande i internationella operationer. Det är ett uppdrag som jag har fått att fullfölja genom riksdagens ställningstagande. Det är också min uppgift att i dialogerna med Försvarsmakten följa genomförandet av det övergripande beslutet. Men de konkreta lösningarna överlåter vi till parterna att själva finna.
Fru talman! Jag är helt överens med försvarsministern om den här internationella tjänstgöringen. Försvarsministern talar om principen att parterna själva ska lösa, och bäst kan lösa, dessa frågor. Självklart är det så. Men åtskilliga gånger har försök gjorts under en lång tid utan att man har kommit till något resultat. Arbetsgivarparten, Försvarsmakten, har helt enkelt dragit sig ur förhandlingarna. Då tycker jag att det är viktigt att vi politiker, som ändå är de som beordrar ut de här styrkorna, säger till och hjälper till - naturligtvis utan att det blir ministerstyre - med att få till stånd en positiv lösning. Dock tror jag inte att det är riktigt självklart att vi inte har ett ansvar för att samtliga officerare har en skyldighet att ingå i utlandstjänsten. Jag tycker inte att det är riktigt ärligt att vi försöker krypa undan där, för om vi inte skulle ha ändrat den här lagen skulle Försvarsmakten inte ha kunnat tvinga ut alla officerare. Kristdemokraterna protesterade mot detta och sade att de officerare som var anställda före lagens ikraftträdande inte ska bli påtvingade detta. Men riksdagens beslut blev att samtliga officerare måste ut i utlandstjänst. Från Försvarsmakten har man förvisso valt att inte skicka ut tidigare, äldre, officerare. Men jag tycker inte att vi kan krypa undan vårt ansvar. Vi har faktiskt ändrat lagen så att det blivit möjligt för Försvarsmakten att tvinga ut våra officerare.
Fru talman! Nej, Erling Wälivaara, i den moderna Försvarsmakten kommer det att vara en naturlig del att också delta i internationell tjänstgöring därför att Sverige deltar i bredare internationella sammanhang. Detta är en del av vår gemensamma utrikes-, försvars och säkerhetspolitik. Det är sedan en uppgift som det åligger oss på försvarsområdet och Försvarsmakten att fullfölja. Riksdagen har fattat sådana beslut att det ska bli möjligt att deltagande i det internationella arbetet ska vara en naturlig del. Det är ingen som med lag har fattat beslut om att tvinga enskilda officerare att delta. Däremot har man tagit bort de regleringar som hindrar arbetsmarknadens parter att finna en lösning som gör att detta är ett naturligt uttryck för att vi har en internationell del också i vårt svenska försvar. Således är det inte fråga om ministerstyre om jag skulle börja uttala mig, utan då är det helt enkelt ett otroligt klumpigt inhopp i ett avtalsförhållande mellan två parter. Där måste både Erling Wälivaara och jag vara väldigt försiktiga så att vi inte tar ställning, utan vi ska låta parterna själva hitta lösningarna.
Fru talman! Försvarsministern säger att det är en naturlig del att delta - ja. Jag är helt överens med försvarsministern om det. Det råder stor politisk enighet om att Sverige ska ställa upp i arbetet för världsfreden. Sverige har genom åren ställt upp och gjort mycket värdefulla insatser. Ofta har vi fått höra att insatserna är och har varit uppskattade. Det är bra att Sverige ställer upp. Sverige har en lojal officerskår. De ställer upp och gör grovjobbet ute på fältet när regering och riksdag så beslutar. Ofta får vi höra berömmande ord om officerarnas insatser - ord som gör oss stolta. Vi ger dem en klapp på axeln men inte mycket mer. Det är bra att Sverige har en officerskår som ställer upp. Men ställer vi politiker upp för officerarna och deras familjer? Det borde vara en självklarhet att vi gör det men frågan är alltså om vi gör det. När vi hör att de mår dåligt både fysiskt och psykiskt - när de har stressymtom, ont i huvudet, koncentrationssvårigheter och mardrömmar - ställer vi då upp för dem? Det är en rannsakande fråga till oss alla. Det vore utmärkt om vi kunde säga: Vi ställer upp för våra lojala officerare. Vi ska inte bara noga följa utvecklingen utan också med kraft se till att vår personal i utlandstjänst får bästa tänkbara förhållanden. Vi kristdemokrater vill göra det. Vill försvarsministern göra det?
Fru talman! Erling Wälivaara, vi är båda helt överens om att man när man deltar i internationella operationer gör en viktig insats för vårt land. Den insatsen ska ha all respekt, och den ska också kunna utföras på ett sådant sätt att man själv efteråt känner att det har varit en betydelsefull och viktig del på ett positivt sätt i den personliga utvecklingen. Detta är målet. För att åstadkomma det är det en lång rad uppgifter som Försvarsmakten som arbetsgivare ska fullfölja. Försvarsmakten utvecklar hela tiden sin uppgift som arbetsgivare. Överbefälhavaren har gett ut ett tiopunktsprogram, och det finns en lång rad saker som ska bidra till att de uppgifter som vi från riksdag och regering ålägger Försvarsmakten också kan genomföras på ett anständigt sätt. Där är vi överens. Jag följer noga att så sker.